Fru talman! Jag fick inte något svar på frågan varför socialdemokraterna inte vill att man i skattebetänkandet skriver in att skattepolitiken skall ha ett miljömål. Varför? Jag fick inte heller, trots att Anita Johansson fick tala så länge hon ville, svar på frågan varför socialdemokraterna accepterar schablonbeskattning när det gäller tjänstebilar, vilket faktiskt ökar bilismen. Birgitta Dahl och den Övriga regeringen har ju sagt att man skall åtgärda detta. När det gäller god ekonomi vill jag säga följande. Vad är ekonomi, Anita Johansson? Ekonomi betyder egentligen hushållning med jordens knappa resurser, om man skall vara riktigt noga. Men det är ju inte det som sker. Vi har ett konsumtionsmönster som är omöjligt i global skala. Jag frågade i mitt inledningsanförande om socialdemokraterna i skatteutskottet anser att vårt konsumtionsmönster går att översätta i global skala och vad som då skulle hända. Jag förstår att socialdemokraterna tycker att Bo Lundgrens tillväxtresonemang var klokt och bra. Ni i den grå triangeln har ju en ointelligent syn på BNP-tillväxt. Ni talar inte om innehållet utan om omfånget, kvantiteten och inte kvaliteten. Det tycker jag är dåligt. Till och med vår kommunikationsminister har i en miljödebatt sagt att det är klart att bilismen ökar på västkusten eftersom vi har ekonomisk tillväxt. Det finns alltså en avigsida på den ekonomiska tillväxten som vi måste ta på allvar. Jag har citerat en finansminister som anses vara så duktig av vissa just när det gäller hans syn på tillväxten — om västkusten dör spelar ingen roll bara det blir ekonomisk tillväxt, det är det väsentliga. Sedan kan vi bada vid Medelhavet. Jag vill alltså ha svar på de två konkreta frågor som jag ställde. Varför vill socialdemokraterna inte ha detta miljömål med i skattebetänkandet, och varför accepterar socialdemokraterna en schablonbeskattning av tjänstebilar när det leder till ökade koldioxidutsläpp och ökade kväveoxidut
Fru talman! Jag skall göra Birger Schlaug glad genom att också jag ta upp god miljö och god ekonomi. Om vi i fortsättningen inte har en god miljö får vi inte heller någon bra ekonomi, det är alldeles klart. Men å andra sidan kan man säga att när man har förstört ganska mycket kanske man behöver pengar för att köpa viss teknik eller utveckla sådan för att klara av att ta hand om det som har förstörts tidigare. Men miljön måste vara basen för den goda ekonomin. Anita Johansson kunde inte begripa att jag som centerpartist vågade tala om stabil ekonomi. Hade vi haft en bättre opposition under den borgerliga regeringstiden, kanske det hade varit möjligt att åstadkomma bättre ting. Men vi kunde inte ändra på det som socialdemokraterna hade skapat före den borgerliga regeringsperioden. Socialdemokraterna hade ju före 1976 fattat en mängd beslut, som påverkade regeringssituationen under följande sex år. Jag tycker att det är ganska skamligt att jämföra de sex åren med borgerlig regering och de sex följande åren med socialdemokratisk regering. Förutsättningarna var ju helt olika. Jag efterlyser en gemensam socialistisk strategi, men den finns inte i denna kammare. Om regeringen drar in pengar från kommunerna så gör den det med hjälp av moderaterna. Regeringen lägger fram skatteförslag, som liknar de förslag som folkpartiet har lagt fram och lutar sig alltså mot folkpartiet. Sedan tar regeringen hjälp av vpk när den vill införa t.ex. valpskatt. Regeringen lutar sig t.o.m. emellanåt mot centerpartiet, när den tycker att den saknar fördelningspolitisk profil. Jag har inte sett någon konsekvent socialdemokratisk profil i denna riksdag, eftersom socialdemokraterna är i minoritet.
Fru talman! Jag skulle helst inte vilja ta upp den självförhävelse som jag tycker att Anita Johansson visar å Kjell-Olof Feldts vägnar. Jag tycker ändå att det är litet grand på sin plats med någon blygsamhet. Sverige är i jämförelse med OECD:s 24 medlemsländer enligt prognoserna för innevarande år på väg att hamna på 21 plats då det gäller tillväxten. Endast tre länder beräknas få en lägre tillväxt än Sverige. För 1990 visar prognosen att Sverige kommer att inta jumboplatsen då det gäller tillväxten. Litet försiktighet borde därför vara på sin plats. Jag vill föra en konstruktiv debatt. Jag har tagit upp följande i två inlägg men inte fått något svar. Anita Johansson sitter ju själv i inkomstskatteutredningen. Jag antar att ni där gör ert bästa för att få fram skatteskalor som är så bra som möjligt. En utgångpunkt är att nio av tio inkomsttagare skall ha högst 30 26 marginalskatt när inkomstskatteutredningen är färdig med sitt arbete. Vad är det då för vits med att inte göra systemet komplett med ett inflationsskydd? Redan vid mycket rimliga antaganden kommer bara tre fjärdedelar av inkomsttagarna inom ungefär fem år att ha 30 96 marginalskatt om inflationen får härja. Om man börjar med nio av tio, vad är det då för vits med att bara åtta av tio inkomsttagare efter några år skall ha 30 96 marginalskatt? Och varför skall inflationen få försämra systemet, det system som alla nu bryr sin hjärna med för att det skall bli så bra som möjligt? Den frågan tycker jag att Anita Johansson borde svara på.
Fru talman! Jag vill till Bo Lundgren säga att det som vi gick ut med i vårt valmanifest var rättvisare beskattning mellan kapital och arbete. Nu säger Bo Lundgren att moderaterna också hade sagt det och att de ville ha 50-procentiga marginalskatter. Men det är ju en väsentlig skillnad, Bo Lundgren, mellan moderat och socialdemokratisk skattepolitik. Ni moderater vill ju inte vara med om att skärpa kapitalbeskattningen. Ni vill inte vara med om avdragsbegränsningar, osv. Då vill jag påstå att vår skattepolitik är mera fördelningspolitiskt riktig. Jag tänkte på vilket ramaskri det blev när vi genomförde den s.k. engångsskatten och beskattningen av pensionerna. Det visade sig faktiskt att marknaden aldrig hade kunnat få någon bättre draghjälp än just det. Det var undergången, lät det då i debatten. Jag undrar, fru talman, om inte Bo Lundgren är litet avundsjuk på oss socialdemokrater som med kraft har tagit tag i skatterna och skattedebatten. Det är ändå vi som leder debatten just nu. Vad alla diskuterar är vad socialdemokraterna gör. Det är glädjande. Man skulle naturligtvis kunna önska att det någon gång stod någonting i tidningarna om vad de borgerliga gör, men sådant är det svårt att hitta. God ekonomi, Görel Thurdin och Birger Schlaug, ger en god miljö. Jag kan inte se annat än att de hänger samman. Visst finns det mycket som skulle kunna vara bättre, Görel Thurdin. Men med den politik som vi bedrivit sedan vi kom tillbaka i regeringsställning har vi ändå lyckats, och det skäms jag inte för, att rätta till ekonomin. Nu har vi kommit dithän att vi kan börja tala om reformer och skattereformer för framtiden. För mig känns det väldigt bra. Vi är inte färdiga än i skatteutredningen. I juni skall vi i utredningen presentera vårt förslag. Då är det bestämt hur vi som sitter i utredningen ser på frågan. Sedan återstår, som jag sade tidigare, en lång remissomgång, där många skall tycka till, innan vi kanske om drygt ett år får ett förslag till riksdagen. Sedan kan vi diskutera skatterna inför framtiden.

Fru talman! Jag måste säga att det vore mycket frestande att kommentera det som har sagts i kammaren, men luften håller snart på att gå ur dem som suttit och lyssnat, för debatten har ju pågått ganska länge. Så jag skall avstå från det den här gången. Jag vill i stället börja med ett tillrättaläggande genom att yrka bifall till ett särskilt yrkande angående mom. 26, som är utdelat till kammarens ledamöter. Av misstag, eller kanske på grund av bristande rutin, har jag missat att i utskottet reservera mig till förmån för vårt yrkande om underhåll till icke hemmavarande barn. Jag vill rätta till det på det här viset.

En hel del har redan sagts om denna, och det är ju allmänt känt att vi har världens högsta matskatt i Sverige, liksom att det finns en stark opinion mot denna. Vpk har i många år motionerat om ett avskaffande av matmomsen, och att döma av debatten hittills får vi hålla på ännu några år. Utskottsmajoriteten har avstyrkt våra yrkanden och hänvisar i texten bl.a. till tidigare års behandling av vpk-motioner med samma innehåll. Det intressanta är att man i den utskottsskrivning som här refereras och som för resten är från riksmötet 1983 84 har det allt blåst en hel del olika vindar. Numera är man inom regeringen inte alls lika säker på att det skulle bli vare sig stora administrativa problem eller öppna möjligheterna till skattefusk — tvärtom. Det blåser EG-vindar över Sverige, och då går det bra att tänka om, t.o.m. när det gäller momsen och åtminstone när det gäller utredandet. I tilläggsdirektiv till KIS, kommittén för indirekta skatter, fick utredningen så sent som i juni förra året i uppdrag att pröva bl.a. om en lägre mervärdeskatt på viss konsumtion skulle ha positiva fördelningseffekter mellan olika hushåll. Detta gjordes mot bakgrund av frågans behandling i EG. Måhända kan man också se det som en eftergift åt den starka opinionen. Den politiska viljan att ta bort matmomsen är nog dess värre inte förändrad. En av de grupper som direkt skulle gynnas om matmomsen togs bort är de lågavlönade barnfamiljerna. De måste ju lägga en förhållandevis större del av sina inkomster på mat. Folkpartisterna anser visserligen att kravet på slopande av matmoms är hopplöst förlegat. De hänvisar till att utredning på utredning har bestyrkt detta. Visst finns det utredningar som visar att barnfamiljerna skulle göra måttliga vinster om man slopade matmomsen och betalade detta med breddad eller höjd moms på andra varor, dvs. inom mervärdeskattesystemet. Det är här skillnaderna mellan vpk, centern och miljöpartiet finns. Vi i vpk menar att det är ett oeftergivligt krav att en reform av det här slaget skall finansieras utanför mervärdeskattesystemet. Med detta följer också att vi inte kan stödja miljöpartiets reservation i dag. Uppenbart är i alla fall att en slopad matmoms är ett krav, som stöds av en väldigt stor majoritet av det svenska folket. Bo Lundgren sade i sitt inledningsanförande att målet är sänkt skatt för alla. Varför inte, Bo Lundgren, sänka skatten på mat då? När det gäller förmånen av fri bil, som tas upp i mom. 13 i utskottets hemtällan, vill jag deklarera att vi kommer att stödja utskottets hemställan. Vi stödjer delvis den skrivning som finns i miljöpartiets reservation, och vi är överens om nödvändigheten av att hejda utsläppen av kväveoch koldioxid genom bl.a. att minska bilismen. Men vi anser inte att reservationens förslag får en sådan effekt. Vi har vidare avgivit ett särskilt yttrande angående tidsvinst för att lämna och hämta barn på daghem och resor till och från arbetet. Det har aviserats i den kommande skatteomläggningen, även om det till viss del dementeras av socialdemokraterna, att man inte skall få göra några reseavdrag för de första fem milen enkel väg. Vi kan naturligtvis inte gå med på sådana försämringar och menar i likhet med centern att reseavdraget tvärtom måste förbättras. Fru talman! Så vill jag säga något om reservationerna 29 och 30, som handlar om skattereduktion för fackföreningsavgift och extra avdrag på grund av sjukdom. Hösten 1982 beslutade vpk och socialdemokraterna, mot de borgerliga partiernas vilja, att införa en rätt till skattereduktion för fackföreningsavgifter. Underlaget maximerades till 1 200 kr., och reduktionen som utgjorde 40 96 av underlaget blev alltså högst 480 kr. Sedan beslutet fattades har priserna höjts och värdet av skattereduktionen urholkats. Vi anser nu att det är dags att avskaffa maximeringen och att fackföreningskostnaderna skall ses som en kostnad för inkomstens förvärvande. Förslaget om att vid taxeringen avskaffa avdrag för sjukdomskostnader innebär att olika sjukdomsoch handikappgruppers behov ställs emot varandra, och det tycker vi är stötande. En grupp som skulle drabbas om det här avdraget avskaffades är pensionärerna. Riksdagen har ju tidigare i år avskaffat det fria sjukhusåret, vilket har medfört ökade kostnader för pensionärerna. Vpk var och är fortfarande motståndare till den försämringen. Vi tycker att det är extra angeläget att villkoren inte ytterligare försämras. Även om högkostnadsskyddet reformeras, finns det enligt oss inte skäl att slopa möjligheten till avdrag för sjukdomskostnader i taxeringen. Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 29 och 30 och i övrigt till samtliga av vpk lämnade reservationer.

Fru talman! Det har varit en intensiv och ganska spännande skattepolitisk debatt. Av någon anledning har matmomsen kommit att spela en stor roll. Det verkar som om den har blivit något av en symbolfråga, och det är också så för miljöpartiet. Svensk livsmedelspolitik har under en lång rad av år varit sådan att den har lett till att vi ur många synpunkter har fått sämre mat. Orsakerna till detta är flera. En dominerande orsak har varit den strävan till koncentration och specialisering som har präglat politiken. Detta har lett till en stor användning av jordbruksgifter och konstgödsel. Giftrester finns i vår mat, och vi vet i dag mycket litet om de långsiktiga verkningarna på hälsan av detta. Våra husdjur hålls många gånger på sätt som upprör landets konsumenter. De värsta avarterna skall förhoppningsvis kunna elimineras så småningom med hjälp av den nya djurskyddslagen. Det gäller bara att nu snabbt få fram bra tillämpningsföreskrifter helt i lagens anda — om inte EG-anpassningen gör det omöjligt. Under en historiskt kort tid har vi av föregivna ekonomiska effektivitetsoch tillväxtskäl utsatts för ett storskaligt samhällsexperiment, med en omfattande miljöförstöring i släptåget. De starkt negativa konsekvenserna av giftspridningen kan konstateras för miljön, djuroch växtlivet samt odlingslandskapet och dessutom i form av övergödning av vattendrag, algblomning och fiskdöd. Det finns i dag ett mycket starkt och stigande intresse för livsmedel som är producerade utan jordbruksgifter och konstgödsel och som kommer från djur som har hållits på ett etiskt acceptabelt sätt — när man nu vet vad allt annat kan ställa tillmed. Vårt land har blivit utomordentligt sårbart under de senaste 40 åren. Även detta är ett resultat av en medveten politik, som de flesta av de gamla partierna i riksdagen har ställt sig bakom. Sårbarheten visar sig dels som ett mycket starkt utlandsberoende som äventyrar försörjning med baslivsmedel under avspärrningar och krig, dels som distributionsproblem under kriser beroende på den tidigare nämnda koncentrationen och specialiseringen. Livsmedelspriserna har under de senaste åren stigit mycket kraftigt och i genomsnitt snabbare än komsumentprisindexet. Detta gör att barnfamiljer många gånger tycker att det finns en dålig praktisk överensstämmelse mellan publicerade siffror för konsumentprisindex och de faktiskt upplevda prisökningarna. Detta är en av grunderna till de protester som bl.a. har kommit till uttryck genom ”Dalauppropet”. Det är miljöpartiet de grönas bestämda uppfattning att vi i Sverige måste utveckla ett robust och uthålligt jordbruk, som kan försörja oss väl med bra basmat till rimliga kostnader för konsumenterna och barnfamiljerna såväl i fred som i kristider. I Sverige har vi den märkliga situationen att vi har världens högsta matskatt —- momsen, som är 23,46 20. Miljöpartiet de gröna vill slopa moms på svensk basmat och kompensera bortfallet av skattemedel med en generell höjning av den allmänna momsen med drygt 2 9. Den basmat som miljöpartiet för närvarande vill stödja är mjölk, syrade mjölkprodukter etc. samt kött av nöt, får, lamm och get liksom fisk landad av svenska fartyg — även om Kjell Johansson tycker att det är vansinnigt. Det måste gå precis lika bra att skilja fisk från olika länder som att skilja äpplen och päron från olika länder — även om Kjell Johansson har varit med om att se till att vi kan importera praktiskt taget hur dåliga äpplen och päron som helst. Vi skall inte ta hänsyn till hur de har behandlats. Vidare skall säd och sädesprodukter som gryn, mjöl, flingor och matbröd stödjas liksom potatis, rotfrukter, grönsaker, frukt, bär, svamp, konserver och honung. Till basmat som miljöpartiet de gröna inte vill stödja räknas ägg, griskött, broiler, socker, margarin och smöroch margarinblandningar. Undantagen för griskött, ägg och broiler motiveras av att dessa produkter till övervägande delen tas fram på ett etiskt oacceptabelt sätt. Miljöpartiet de gröna vill dessutom medvetet gynna jordbruk med nötkreatur framför de med svinuppfödning. Nötkreatur passar väl in i de odlingssystem som partiet vill att det svenska jordbruket i stor utsträckning skall anpassas till. På så sätt minskas kväveläckage, övergödning och död av våra hav.
Fru talman! Jag lovar att jag är strax klar. Men denna fråga är en viktig principsak. Anledningen till att vi vill ge dessa matvaror stöd är att den slopade momsen på basmaten gynnar uppbyggandet av ett ekologiskt rimligt svenskt jordbruk. Det gynnar uppbyggandet av ett resurssnålt och uthålligt svenskt jordbruk som kan klara folkets försörjning under krig och kriser. Det gynnar de familjer som genom konsekventa val kan sänka sina totala matkostnader. Det gynnar på sikt folkhälsan, eftersom vi kommer att få basmat med mindre inblandning av gifter än i dag och med produktionssätt som inte skadar människor och natur. Det gynnar miljön totalt med minskad kvävebelastning. Det blir billigare för samhället, och de totala skadorna minskar. Det hävdas ofta i debatten att ett slopande av matmomsen på den svenska basmaten inte skulle gynna barnfamiljer med låga inkomster. Det är faktiskt inte sant. Man vill då tona ner betydelsen av de dynamiska effekterna, som är så populära i politiska sammanhang. I detta enkla fall vill man faktiskt bortse från dem. Miljöpartiet har den bestämda uppfattningen att en kostnadsförändring av detta slag kommer att ha mycket stor betydelse för konsumtionen. De kostnadsmedvetna konsumenterna kommer att se till att de väljer rätt. Över huvud taget använder man de dynamiska effekterna som finanspolitikens gubben i lådan. De passar praktiskt taget till allting och, de skall klara vilka samhällssektorer som helst. Men det tror inte miljöpartiet på. Vi måste alltså slopa momsen på svensk basmat. Man skall slopa momsen på svensk basmat så att det går att få i gång processen för en bättre miljö och bättre hälsa och totalt lägre samhällskostnader. Utskottets avslag innebär att majoriteten inte vill angripa de verkliga problemen i samhället. Det är ett svek mot framtiden, våra barn och deras barn. När skall vågmästarpartiet socialdemokraterna ta sitt grundläggande ansvar för miljö och framtid och samtidigt göra något riktigt vettigt i fördelningspolitiken? Som vågmästare har ni chansen. Slopa moms på svensk basmat. Det är ett steg mot ett bättre samhälle. När får vi se att ni tar den chansen? I maj för knappt ett år sedan fattades viktiga beslut i riksdagen på miljöområdet. Det borde rimligen ha lett till en störtskur av propositioner som skulle ha verkat för att vi skulle få skatteförslag som skulle vara gynnsamma för miljön. Vi har inte sett till något förslag. Ni har i utskottet punkt för punkt avstyrkt alla olika förslag som leder i den riktningen. Det är utomordentligt dåligt. Det vittnar om vilken betydelse svensk socialdemokrati tillmäter på miljöfrågorna. Jag yrkar bifall till miljöpartiets reservationer under denna punkt på dagordningen. Tack för ordet!
Fru talman! Det är litet märkligt att under flera timmars skattedebatt är det först nu vid avmattningsfasen som skattereduktion för fackföreningsavgiften över huvud taget nämns. Det är litet märkligt eftersom det är många miljoner svenskar som berörs av detta. Vpk har en reservation där man föreslår att krontalstaket skall tas bort. I motionerna Sk307 och Sk386 föreslås att även procentsatsen skall tas bort och att hela fackföreningsavgiften skall ligga till grund för skattereduktionen. Principen om likhet inför lagen säger också att det. borde vara så för fackföreningsmedlemmarna, eftersom arbetsgivarorganisationerna har full avdragsrätt för sina organisationskostnader. Fru talman! I utskottets motivering för avslag på dessa motioner hänvisar man till skatteutredarna och deras arbete. Nu hoppas jag verkligen att våra skatteutredare är så kloka att de inser att det är åtskilligt mycket lättare att motivera och förankra en framtida skattereform som är så brutal som den som nu är på tapeten, om detta med reduktionen för fackföreningsavgiften blir utformad som det är föreslaget i dessa två motioner.

Fru talman! Jag vill inleda mitt korta anförande med ett citat. Jag skall så 22 mars 1989 småningom tala om vem jag citerar. ”Och kan vi hur länge som helst skjuta frågan om det moderna tillväxtsamhällets vara eller icke vara ifrån oss? Varför vågar inte politikerna ifrågasätta människornas livsstil, nämligen ytterst den som förtär våra resurser och äventyrar vår miljö? Hur länge ska vi blunda för att de ekologiska problemen i själva verket kräver omedelbara, antagligen smärtsamma, åtgärder och inskränkningar i livssätt och produktionsmönster om vi skall kunna se våra barn i ögonen och ta ansvar för vår jord?” Jag citerade en känd svensk manlig chefredaktör. De flesta chefredaktörer är ju män. Han är i färd med att byta jobb. Det är en trendig och god skribent som arbetar på Östgötakorrespondenten. Snart kommer moderater i hela Sverige att lätt kunna läsa Mr Trend, Bertil Torekull, när han skriver i Svenska. Dagbladet. Jag hoppas på fortsatt insiktsfullt skrivande för Bertil Torekulls del och på nya och tilltagande insikter för Svenska Dagbladets läsares del. Det är någonting som jag vill tillfoga debatten om trafik och skatter. Skatterna på dieselolja och kilometerskatten måste ju höjas för att dämpa lastbilstrafiken. Samtidigt behöver tydligen riksdagens ledamöter påminna både kommunikationsministern och SJ-chefen om järnvägens ansvar att — medan vi väntar på att en effektivare regionalpolitik skall bidra till att minska transporterna över huvud taget — ta hand om mer och mer av de långväga transporterna i stället för mindre och mindre. Till Bo Lundgren vill jag säga att han möjligtvis inte vet vad som har hänt med sälarna. Det har nämligen visat sig att sälkropparna som flöt i land är så fulla av gift att hälsovårdsmyndigheterna i Tyskland har förbjudit att de bränns, eftersom det skulle medföra för stora giftutsläpp.

Fru talman! Det hindrade dock inte Bo Lundgren från att tala om sälarna. Därför tänkte jag att jag kanske kunde ge svar på tal. Det har talats mycket om tillväxt här, och jag förmodar att detta hör till skattedebatten. Man får intrycket av att tillväxten är absolut nödvändig för att komma till rätta med miljöproblemen. Bo Lundgren ställde en fråga till miljöpartiet: Var skall vi dra gränsen för tillväxten? Svaret kunde faktiskt många politiker ge i sina valtal i höstas. Inte mer än vad naturen tål, sade man då, även om man har glömt bort det nu. Jag anser att det hör till skattedebatten när talare efter talare talar om för oss att för miljöns skull måste vi ha en ökad tillväxt. Avslutningsvis vill jag hjälpa Birger Schlaug med ett problem som han har. Han har nämligen inte fått något svar från Anita Johansson på frågan om 125 varför inte miljömålet har tagits med i dagens skattepolitik. Jag måste säga att Birger Schlaug har varit ouppmärksam. Anita Johansson har svarat. Hon sade att det inte fanns något väsentligt i motioner och reservationer. Fru talman! Det är bara i ord och före val som socialdemokraterna tar hänsyn till vad naturen tål — inte i politisk handling.
Tiden medger dess värre inte att vi tar voteringen nu. Det innebär att vi inleder förhandlingarna kl. 19.00 med votering. För att det inte skall uppstå några missförstånd vore jag tacksam om det går att sprida detta besked till så många som möjligt.

Herr talman! I det ärende vi nu skall behandla inträffade ett par händelser under utskottsbehandlingen som förtjänar att beröras innan jag går in på själva skattefrågan. Den första händelsen var att en del av oppositionspartierna önskade skicka den aktuella propositionen till lagrådet för yttrande. Det som då hände var att socialdemokraterna motsatte sig detta, och först efter votering kunde utskottet fatta beslut om en lagrådsremiss. Till saken hör att Sveriges aktiesparares riksförbund i skrivelse till utskottet pekade på att det behövdes övergångsregler, eftersom de menade att lagstiftningen fick retroaktiv verkan för den som vid ikraftträdandet hade orealiserade aktieförluster. Vidare menade de att förslaget är ett hot mot principen om likformig och Prot. 1988/89:86 rättvis beskattning. 22 mars 1989 Vii folkpartiet tyckte att det lå; delid t och hade dessut RE 11folkpartiet tyckte a' Ce! g en del i deras argument oc ade dessutom Begränsad avdragsrätt själva motionerat i ärendet. Vi ansåg därför att det var naturligt att låta förvi förl 2 : 3 se > Or vissa reafoi ter, lagrådet svara på dessa frågor. Jag kan inte förstå varför socialdemokraterna SNES USKEn m.m. ville motsätta sig att lagrådet skulle höras. Att höra lagrådet är ett sätt att vinna säkerhet i att den lagstiftning vi beslutar om blir korrekt. Att motsätta sig att lagrådet hörs är dessutom ett ogeneröst sätt att arbeta på i utskottet, speciellt som en lagrådsremiss i detta fall tidsmässigt inte hade någon betydelse. Den andra frågan som jag vill beröra är lagrådets yttrande över propositionen. Skälet till att lagrådet skulle höras var att förslaget aldrig remissbehandlades. I de flesta motionerna och i en skrivelse framkom synpunkter som pekade på att den aktuella lagstiftningen kunde vara retroaktiv eller på annat sätt olikformig och därför orättvis. Vad som då hände var att lagrådet lämnade ett yttrande på fem ord: ”Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.” Med detta yttrande menar jag att lagrådet på ett förvånansvärt sätt har nonchalerat riksdagen och samtidigt urholkat tilltron till lagrådets verksamhet. När riksdagen begär ett yttrande från lagrådet beror det naturligtvis på att vi är osäkra på om den lagstiftning som vi just är i färd med att besluta om verkligen överensstämmer med grundlagen och inte innehåller några orättvisor.

Debatten om att Sverige behöver en författningsdomstol får förnyad näring när det visar sig att lagrådet nonchalerar riksdagen och tar så lätt på sin uppgift som lagrådet gjort i detta fall. Herr talman! När det gäller själva skattereglerna är vår uppfattning i folkpartiet att vi skall ha en skattelagstiftning som bl.a. gynnar sparande och risktagande och som leder till spritt ägande i näringslivet. I flera år har det enskilda hushållssparandet varit alldeles för lågt. De senaste åren har det t.o.m. varit negativt. Hushållens direktägda andel av det totala börsvärdet har dessutom minskat till 20 26 1988, från att ha varit 70 20 1965. Men skattesystemet måste, förutom att gynna sparande och risktagande, också vara rättssäkert och ge stabila regler för den enkilde. När man vill förändra skattereglerna för att förhindra eller försvåra oönskad skatteplanering anser vi i folkpartiet att detta förändringsarbete måste utföras varsamt 131 och med hänsynstagande till företag och enskilda som bedriver seriös verksamhet och som planerar utifrån de spelregel som riksdagen har angivit. Den proposition som vi nu behandlar har tillkommit för att förhindra viss skatteplanering när det gäller användandet av reaförluster vid försäljning av aktier. Förslaget går ut på att rätten till avdrag för reaförluster vid försäljning av aktier och andra värdepapper samt rättigheter som beskattas enligt aktievinstreglerna skall begränsas till 40 90 redan från första innehavsdagen. Detta innebär att reavinstskatten för s.k. korta aktieinnehav förändras på så sätt att vinst skall beskattas till 100 26, medan endast 40 70 av uppkomna förluster får dras av. Förslaget innebär avsteg från viktiga skatterättsliga principer. När man ändrar spelregler för enskilda och företag anser vi i folkpartiet att ett minimikrav vid förändringen borde vara en redovisning av hur omfattande den skatteplanering är som man vill förhindra. Någon sådan redovisning finns inte i propositionen, och därför kan man inte heller få någon uppfattning om hur angeläget det är att förändra reglerna. Ett av skatteplaneringsexemplen som åberopas i propositionen är att den som har förlustaktier säljer dessa innan två år förflutit från förvärvet och därigenom säkrar ett hundraprocentigt förlustavdrag, som sedan kan sparas i sex år för att under den tiden kvittas mot en vinst, där vinsten bara beskattas med 40 I. Både detta och andra förfaranden som beskrivs i propositionen kan stävjas genom att den s.k. tvåårsregeln avskaffas och skatteplikten för reavinster på aktier begränsas till 40 26 oavsett innehavstidens längd. En sådan reavinstbeskattning medför samtidigt en generell begränsning av avdragsrätten för reaförluster till 40 96 av förlusten. Fördelarna med detta förslag är att lagstiftningen behålls symmetrisk, att regelsystemet förenklas och att inlåsningseffekterna försvinner. Med andra ord ett bättre förslag än det som regeringen har valt. Förutom ambitionen att begränsa skatteplanering sägs det i propositionen att nuvarande regler leder till att olika transaktioner motverkar ett skatteuttag efter bärkraft. Propositionens förslag förbättrar inte detta förhållande. Enligt de nya reglerna kan det i många fall uppstå en skattepliktig vinst, trots att placeraren gjort en nettoförlust. Som exempel kan nämnas den person som realiserar en vinst på en korttidsaktie och får 6 000 kr. Samma år realiserar vederbörande en förlust på en korttidsaktie på 10 000 kr. 40 96 av förlusten på de 10 000 kronorna, dvs. 4 000 kr., blir avdragsgill mot vinsten, som jag sade var 6 000 kr. Med 50 90 marginalskatt blir det 1 000 kr. i skatt. Den här personen har alltså först förlorat 10 000 kr. och sedan betalat skatt med 1 000 kr. Vinsten på 6 000 kr. räcker inte för att täcka det ekonomiska avbräcket på 11 000 kr. Med propositionens förslag kan man knappast säga att reglerna leder till ett skatteuttag efter bärkraft. Slutligen vill jag nämna ett särskilt problem som inte beaktats i propositionen. Om en aktie före årsskiftet på ett bindande sätt lämnats in för överlåtelse i samband med ett uppköpserbjudande och uppköparen först efter årsskiftet fullföljer sitt åtagande, ansågs enligt tidigare praxis överlämnandet av aktien som avyttringsdag. Med de nya reglerna, som överlåtaren inte hade anledning att räkna med, riskerar överlåtaren att drabbas av Prot. 1988/89:86 negativa ekonomiska effekter som han inte kunde förutse vid tillfället då 22 mars 1989 aktien lämnades till försäljning. För att undvika de svårigheter som är Begränsad avdragsrätt förenade med att bedöma i vilket skede avyttring i ett sådant här fall skall KE a - : IL = för vissa reaförluster, anses ha skett, bör det finnas särskilda övergångsregler. mun Vi i folkpartiet anser inte att dessa problem skall lösas av de tillämpande myndigheterna, utan vi menar att problemen skall lösas med övergångsregler som beslutas av riksdagen. Mot bakgrund av vad jag nu har gått igenom yrkar jag bifall till de förslag som finns i reservationerna 1, 5 och 8.

Herr talman! Vårt nuvarande skattesystem innehåller en lång rad asymmetrier och obalanser. Det ger grogrund för en i och för sig lagenlig men oönskad skatteplanering. Ett exempel på sådan oönskad skatteplanering är att det fram till årsskiftet har varit möjligt att kvitta 100-procentiga förluster som har uppstått under två års innehav mot 40-procentiga vinster som har uppstått vid innehav under längre tid än två år. Regeringen föreslår i proposition att denna möjlighet skall försvinna. För centerpartiets del instämmer vi i propositionens syfte, nämligen att stoppa oönskad skatteplanering, men vi instämmer inte när det gäller den metod som föreslås i propositionen. Denna metod drabbar nämligen seriös verksamhet på ett otillbörligt sätt. Den lägger ytterligare lock på riskkapitalförsörjningen, som vi inte har kunnat få att fungera på ett tillfredsställande sätt under den högkonjunktur som vi nu har upplevt under ett antal år. Den skapar dessutom nya asymmetrier och obalanser. Vid korta innehav kommer detta att innebära att vinster beskattas med 100 26, medan förluster enbart får tas upp med 40 96 avdragseffekt. Detta kommer att få negativa effekter på det totala sparandet. Det får som sagt negativa effekter när det gäller risktagande och även negativa effekter för våra strävanden att uppnå ett spritt ägande i näringslivet. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till reservation nr 1. I övrigt behandlas i detta betänkande ett antal förslag som har mer eller mindre löslig anknytning till det ämne som i övrigt behandlas i betänkandet. Dessa förslag behandlas och övervägs i nu pågående skatteutredningar, och jag ber därför att i dessa delar få instämma i utskottets hemställan.

Herr talman! Pengar förökar sig inte av sig själva. Pengar är ett mått på de arbetandes produktion. I ett kapitalistiskt samhälle är spekulation i och profitering på resultatet av de arbetandes produktion en av grundstenarna. Handel och spekulation i aktier är ett led i det här. Den här verksamheten har ökat explotionsartat, och även vanliga hushåll ägnar sig numera åt s.k. aktiesparande, och i skolorna har man tävlingar i spekulation. Sällan eller aldrig talar man om varifrån pengarna kommer. Varenda krona som de svenska företagen går i vinst med, och som höjer aktievärdet, är ju faktiskt hoparbetade av arbetarna på företagen. Det är mycket ovanligt att några aktieägare bidrar till att skapa mervärde i samhället. Och ändå är det deras 133 aktieinnehav och aktiespekulation som gynnas i skattesystemet. Aktiespekulation är alltså mycket lönsamt i dag. Börsvärdena har ju mångdubblats under de senaste åren, och börsfallet i oktober 1987, den s.k. svarta måndagen, har vid det här laget återhämtats med råge. I vpk:s motion har vi föreslagit en rad åtgärder vid beskattningen för att dra in en del av vinsterna på aktiespekulation. Genom att dra in spekulationsvinster till statskassan skapas ett ekonomiskt utrymme för nödvändiga reformer. Dessutom är det ett led i att skapa en rättvis fördelning i samhället. Av utskottets skrivning framgår att man i avvaktan på de förslag till ny inkomstskattelagstiftning som skall komma från RINK-utredningen är angelägen att täppa till luckorna i nuvarande regler. Det tycker vi är bra, men vi anser inte att de förslag som finns i betänkandet räcker. Vpk kräver en skärpning av reavinstbeskattningen på aktier efter två års innehav till 75 26 av vinsten. Det är enligt vår uppfattning en måttlig höjning i avvaktan på den mer genomgripande reform av aktiebeskattningen som vi menar måste göras i samband med den kommande skatteomläggningen. Inkomst av kapital måste givetvis beskattas minst lika mycket som inkomst av arbete. Jämsides med den skärpta reavinstbeskattningen bör förstås den i propositionen föreslagna begränsningen av avdragsrätten för aktieförluster genomföras. Den har enligt vår mening fått leva kvar alltför länge, trots att det funnits klara möjligheter att kringgå reglerna, vilket naturligtvis har utnyttjats av dem som har haft kunskaper, eller haft råd att köpa sig dessa kunskaper. Vi i vpk tycker också att det är angeläget att man gör en översyn av lagstiftningen för att motverka den alltmer tilltagande skatteplanering som sker i organiserad form. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer nr 2 och nr 9.